Herr talman! Jag skulle ha varit orolig om jag hade varit arbetsmarknadsminister i dag och om jag hade haft den inställning som Börje Hörnlund har till det här med tidsaspekten. Det finns konkreta förslag från Socialdemokraterna, och förslagen är färdiga att sägas ja till. Är det så, att regeringen ändå har tänkt sig att komma med sådana förslag, förstår jag inte alls varför man inte skulle kunna bifalla dem redan i det här läget. När det gäller kommentarerna i vad gäller ungdomsinsatserna som meddelades i går, kan jag bara konstatera att det finns vissa nyansskillnader i de kommentarer som har lämnats i arbetsmarknadsutskottet och de kommentarer som har lämnats inför TV-kamerorna. Detta faktum kan vi i och för sig lämna därhän. I sak har jag tidigare framfört kritik mot ungdomspraktikförslaget, men jag har också framfört beröm för det sätt på vilket regeringen ser på helheten. Så som diskussionerna nu pågår i riksdagens utskott, vill jag hävda att det inte är så alldeles självklart att förslaget hamnar precis där regeringen har tänkt sig. Jag tycker emellertid fortfarande att det är mycket märkligt att inte Börje Hörnlund kan ge klarare besked om det som han ändå uppenbarligen har tänkt sig att komma med.

Herr talman! Efter 15 år i riksdagen har jag stor respekt för riksdagen. När jag har lämnat mina förslag är det upp till kamraterna i utskott och kammare att diskutera dem liksom motförslag. När det gäller kompetensutveckling och produktivitet sker väldigt mycket i de svenska företagen och också i kommunerna och landstingen i dag. Det här är ett problem, för man höjer produktiviteten väldigt snabbt, men på bekostnad av färre anställda. Tänk om detta hade skett under högkonjunkturen i stället, då hade vi sluppit den överhettning som har ställt vårt land i den nuvarande situationen. Men att vi har hamnat i det här läget går ju inte att skylla på en enda part, framför allt inte på en regering som då inte satt.
Herr talman! Nej, det är inte fråga om det, utan det handlar om att hantera en situation som vi är mitt uppe i. Det handlar om att regeringen har ansvaret för att ta de inititiv och fatta de beslut som krävs. Där har regeringen ett ansvar. Med tanke på den debatt som vi har haft tidigare i dag kan jag konstatera att det finns en tendens att skylla allting på den förra socialdemokratiska regeringen. Men nu har vi faktiskt en borgerlig regering sedan den 1 oktober 1991. Den regeringen har genom sin ekonomiska politik och sin politik i övrigt sett till att vi har fått en arbetslöshet, som når nivåer som vi aldrig tidigare haft i det här landet. Då måste regeringen och statsrådet ta sitt ansvar. Vi har kommit med en rad olika idéer och konkreta förslag som skulle ge goda effekter för sysselsättningen, effekter som också skulle vara positiva ur andra synvinklar, t.ex. förslaget att stimulera kommuner och landsting att tidigarelägga sina investeringar. Börje Hörnlund med sin bakgrund känner väl till situationen i kommuner och landsting -- vi har ju träffats i andra sammanhang.

Herr talman! Mona Sahlin har frågat finansministern om hon avser att öka statens totala utgifter för att bekämpa den öppna arbetslösheten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen har i 1992 års budgetproposition föreslagit att mycket stora resurser anvisas för att bekämpa den öppna arbetslösheten. Den nuvarande regeringen har också genom tilläggsbudget I och finansfullmakten gjort stora satsningar utöver vad den tidigare regeringen har föreslagit för innevarande budgetår. Genom den stora satsningen redan i budgetpropositionen har regeringen dessutom givit arbetsmarknadsstyrelsen väsentligt bättre planeringsförutsättningar än tidigare. Det räcker dock inte med att enbart satsa nya resurser på arbetsmarknadspolitiken. En regering, som även tar budgetunderskottet på allvar, måste dessutom se till att medlen används effektivt och räcker till så många arbetslösa som möjligt. Förslaget om praktikplatser för ungdomar är ett bra exempel på kostnadseffektivt tänkande. Regeringen förbereder dessutom för närvarande kompletterande förslag som kommer att föreläggas riksdagen i senare delen av april månad.

Herr talman! Mona Sahlin får leva med sin besvikelse ett tag till. Det får väl duga med mig för kvällen. Anne Wibble förhandlar liksom jag med flera andra departement för att få ett samlat förslag till kompletteringsproposition. Den skall som sagt redovisas snart. Då ser vi fram emot nya debatter.

Herr talman! Jag skall ge den samlade bedömningen, att hög öppen arbetslöshet alltid är dålig hushållning med medlen. Dessutom är det illa för dem som råkar ut för en långvarig öppen arbetslöshet. Därför finns det all anledning att samlat inom regeringen mellan olika departement försöka komma fram till ett väl genomarbetat förslag under april.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig vilka planer jag har för att även få fram arbetsplatser för friställda kvinnor inom bl.a. den offentliga sektorn. Det senaste halvåret har arbetslösheten ökat oroväckande snabbt. Den har framför allt drabbat ungdomar i åldern 20--24 år och hittills mestadels män. AMS statistik för februari visar att 124 000 män och 73 000 kvinnor var arbetslösa i slutet av månaden. Jag är väl medveten om att kvinnor inom offentlig sektor kan komma att drabbas i högre grad än hittills. Enligt AMS prognoser kommer strukturförändringarna inom kommuner och landsting att få genomslag på arbetsmarknaden under åren 1993 och 1994. Jag följer utvecklingen mycket noga, och jag vet också att beredskapen på AMS är god för att anpassa de arbetsmarknadspolitiska insatserna utifrån olika sökandegruppers behov. Regeringen har redan lagt fram en proposition om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år . Den s.k. ungdomspraktiken syftar till att ge både unga kvinnor och män viktig yrkespraktik inom hela arbetsmarknaden. För övrigt är det AMS och länsarbetsnämndernas uppgift att på ett rättvist och jämlikt sätt erbjuda både kvinnor och män lämplig utbildning eller tillfällig sysselsättning, om det inte går att få fram ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Ytterligare satsningar inom arbetsmarknadspolitikens område kommer regeringen att redovisa i kompletteringspropositionen under april.

Herr talman! Finns den planen? Finns den beredskapen redan? Jag tycker att det är väldigt positivt att arbetsmarknadsdepartementet och kommunikationsdepartementet nu samarbetar när det gäller infrastruktursatsningar. Finns det också planer på att samarbeta mellan andra departement för att hjälpa t.ex. kvinnorna i den situation som de eventuellt kommer att hamna i? Situationen är besvärlig redan i dag. Jag tänker t.ex. på socialdepartementet.

Herr talman! Jag får tacka för dessa försäkringar. Jag väntar dock fortfarande på en plan för hur man skall kunna tackla problemet. Kanske kommer den?

Herr talman! Låt mig först tacka kommunikationsministern för svaret. 1990-talet skall bli infrastrukturens årtionde. Detta är en klart uttalad ambition från regeringen och en anledning till den satsning som nu görs. Detta är viktigt, eftersom det skapar möjlighet till en dynamisk utveckling inför framtiden. Sverige har nu en regering som i förhållande till bruttonationalproduktern höjer anslagen till vägar och järnvägar. Och det var mycket länge sedan som det senast skedde. Detta kommer på sikt att få mycket stor betydelse för vårt land. Det är emellertid också viktigt var dessa satsningar görs. För att anknyta till den fråga som jag här har ställt kan jag inte undvika följande fundering: Vad är egentligen den verkliga orsaken till att man inte satsar något alls på järnvägssträckan Malmö-- Ystad, där en relativt begränsad satsning skulle kunna få en direkt tillväxtfrämjande effekt? Centraleuropa kan göra detta bl.a. via järnvägsfärja från Ystad till Polen. För vidare transport finns det en numera elektrifierad järnvägssträcka till den tjeckoslovakiska gränsen. I Sverige är järnvägen elektrifierad ned till Malmö, däremot inte på järnvägslinjen Malmö--Ystad. Denna sträcka utgör därmed ett nålsöga, som de flesta inte kommer förbi. Därmed borde det vara en självklarhet med en upprustning av denna bandel. Nu är det samtidigt på det sättet att satsningarna på infrastrukturen skall fortsätta. Jag vill därför fråga om kommunikationsministern i dag är beredd att ge något besked om huruvida järnvägslinjen Malmö-- Simrishamn, kommer att tillhöra de projekt som bör prioriteras vid nästa satsning från regeringens sida.

Herr talman! Om vi skall tränga in litet grand i denna problematiken kring infrastruktursatsningar i Skåne, är Skåne en av de regioner som har ett mycket gott vägnät jämfört med många andra delar av landet. Det är samtidigt strategiskt ett oerhört viktigt område för Sveriges fönster eller länk ut mot exportmarknaderna. Skåne kommer inom en nära framtid att bli föremål för mycket stora satsningar på infrastrukturen. Men först måste det fattas ett antal strategiskt viktiga beslut, bl.a. var riksbangård syd skall ligga. Det är inte möjligt att börja bygga spår på måfå av sysselsättningsskäl innan man har fattat den typen av beslut. Avslutningsvis skulle jag därför till Ingbritt Irhammar och Per Stenmarck vilja säga att den region som de representerar kommer -- inte minst i samband med att Öresundsförbindelsen och alla de anslutningar, citytunnlar och annat, som diskuteras, blir verklighet -- att bli en av de mest infrastrukturtäta regionerna i det här landet.
Herr talman! Det finns gott om vägar och järnvägar i Skåne, till stor del av det skälet att en åttondel av landets befolkning finns där och att det är nära till kontinenten. Därför försöker många människor från andra länder att ta sig igenom Skåne på olika sätt. Jag har talat om järnvägssträckan Malmö--Ystad-- Simrishamn, men för att inte fastna vid enbart den, och eftersom kommunikationsministern säger att den kanske hör ihop med Öresundsbron osv., vill jag peka på att det finns projekt för 1 miljard kronor i Skåne som är färdiga att starta omgående. För att någon del till Skåne skall tas med i kompletteringspropositionen, hänvisar jag även till dessa projekt. Det viktiga är nämligen inte bara de delar som vi nu har talat om, utan det viktiga är att Skåne nu får del av infrastrukturella satsningar i en nära framtid, eftersom arbetslösheten är mycket påfrestande och besvärlig även för vår landsända.

Herr talman! Lars Björkman och Berndt Ekholm har frågat mig om jag kan ge besked om när byggandet av riksväg 41 vid Kinna kan påbörjas, resp. när regeringen är beredd att ta ställning till arbetsplanen för riksväg 41. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang. Den förra regeringen beslöt i september 1991 att tidigarelägga ett antal vägbyggnadsobjekt i landet, bland dem ombyggnaden av riksväg 41 vid Kinna i Marks kommun. I beslutet angavs bl.a. att förutsättningen för byggstart av i beslutet angivna objekt var att arbetsplaner för objekten finns fastställda och att tillstånd i övrigt har meddelats enligt gällande lagstiftning. Arbetsplanen för riksväg 41 vid Kinna har överklagats till regeringen. I överklagandena har de klagande motsatt sig vägens lokalisering, bl.a. med hänsyn till de ingrepp som vägen gör i det ravinsystem som finns utmed Viskans dalgång, dit vägen i huvudsak är lokaliserad. Synpunkter har också lämnats på den miljökonsekvensbeskrivning som finns upprättad. Regeringen bereder för närvarande ärendet. Med hänsyn till den enskildes och det allmännas intresse av att obefogade intrång av olika slag inte uppkommer, är det av vikt att prövningen görs ingående och omsorgsfullt. Detta medför emellertid att prövningen blir tidskrävande. Eftersom ärendet ännu inte är avgjort, kan jag inte ge Lars Björkman besked om när vägbygget kan påbörjas, men däremot kan jag ge Berndt Ekholm det beskedet att regeringen handlägger ärendet så snabbt som det är möjligt och att beslut kommer att fattas när beredningen i regeringskansliet är avslutad.

Herr talman! Frågan är naturligtvis berättigad, men jag vill ändå på några punkter klargöra varför detta projekt nu återigen har försenats. Vi var beredda att driva igenom detta projekt för någon månad sedan. Det som nu har hänt och som gör att denna fråga har kommit tillbaka till miljödepartementet är att det den 1 augusti 1991 har införts en regel i väglagen om att en miljökonsekvensbeskrivning måste godkännas av länsstyrelsen. Ett sådant godkännande fanns inte i ärendet, varför det var nödvändigt att göra en komplettering. Det här godkännandet har nu också kommunicerats till de klagande i ärendet. Detta men också det faktum att ärendet är mycket komplicerat har medfört att beredningen har dragit ut på tiden. Jag hoppas dock, herr talman, att detta ärende skall avgöras inom en mycket snar framtid. Jag har anledning att tro att så skall ske. Vad det handlar om är att den enskildes rättssäkerhet ställs mot samhällets krav på att få fram denna typ av angelägna vägar. Jag förmodar att också Berndt Ekholm i denna kammare har medverkat till att naturresurslagen och andra motsvarande lagar har förstärkts. Detta lagstiftningsarbete gör att denna typ av ärenden tar längre tid än innan bl.a. denna regel kom in i väglagen den 1 augusti förra året.

Herr talman! Också jag tycker att kommunikationsministerns ambition i detta ärende är god. Självfallet skall den enskildes rättssäkerhet inte sättas åsido. Men när kommunikationsministern hänvisar till hanteringen av miljökonsekvensbeskrivningen vill jag peka på att det faktiskt förflöt ett halvår innan handlingen i fråga hämtades in. I stället för att man omedelbart hämtade in den från vägverket, som förmodligen hade ärendet, efter den 1 augusti hämtades den in i mitten på februari. På det sättet har man förlorat ett halvår. Det ligger ändå på regeringens ansvar. Om detta projekt drar ut på tiden är det enligt uppgifter risk för ytterligare tidsutdräkt på grund av bl.a. SJ:s planeringsläge. Det vore mycket olyckligt. Kommunikationsministern avslutar sitt svar med att framhålla att regeringen handlägger ärendet så snabbt som möjligt och att beslut kommer att fattas när beredningen i regeringskansliet är avslutad. Min självklara fråga blir då: När är beredningen avslutad?

Herr talman! Också jag vill tacka för svaret. Jag vet dock inte riktigt vad det är för svar som jag skall tacka för. När jag läser det och lyssnar på kommunikationsministern finner jag att jag knappast har fått något svar. Bakgrunden till min fråga är en artikel i Dagens Industri som den högste politiske tjänstemannen i kommunikationsdepartementet står för. Han säger där att regeringen måste dra ner på miljardprojektet Arlandabanan. Man har kontaktat flera banker i Europa för att få hjälp med att få in utländskt riskkapital till banan osv. Då blir man litet fundersam -- vad är det nu som är på gång igen? Berndt Ekholm sade tidigare här i kväll att det finns anledning att komma tillbaka till vissa frågor gång på gång. Också detta är en sådan fråga som man uppenbarligen måste kräva besked om. Det blir naturligtvis inte bättre av att vi får olika besked varje gång. Kommunikationsministern framhåller i svaret att man skall komma fram till en slutlig lösning för hela projektet. Vad är då en slutlig lösning? Regeringens på det här området högste tjänsteman, statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, säger att planerna för byggandet av Arlandabanan är för storvulna och att man hoppas få in utländska investerare. Jakten på dessa privata investerare går mycket trögt, eftersom många av dem är tveksamma. Den gamla regeringen har konstaterat att detta projekt inte är attraktivt för de privata investerarna, såvida de inte har både hängslen och svångrem. Det kunde också Nicolin konstatera. Jag undrar vad det är som nu gör att man kan finna en slutlig lösning.

Herr talman!

På grund av förhalandet av de tunga besluten är risken stor att det blir en överhettningssituation. I nästa högkonjunktur och då det är ont om arbetskraft igen kan vi hamna i en situation med det mest intensiva byggandet. Det vore verkligen att slösa med skattepengar. Jag hoppas att det går att få garantier för att det går att börja nu.

Herr talman! Jarl Lander har frågat mig om jag avser att acceptera Socialdemokraternas förslag om att satsa 1 250 milj.kr. extra på vägunderhåll för att förhindra att den öppna arbetslösheten stiger till Bakgrunden är prognoser från AMS som anger att arbetslösheten kommer att uppgå till 6 % i sommar om inte några åtgärder vidtas och att arbetsmarknadsministern har uttalat att regeringen inte kommer att acceptera detta.
Enligt prognoser från AMS kommer arbetslösheten i vårt land att uppgå till 6 % i sommar om inte några åtgärder vidta. Detta kommer inte regeringen att acceptera enligt arbetsmarknadsministern. milj.kr. extra på vägunderhåll för att förhindra att den öppna arbetslösheten stiger till 6 %?
Regeringen följer kontinuerligt utvecklingen på arbetsmarknaden och noterar med oro de ökande arbetslöshetssiffrorna. Inom regeringskansliet pågår ett beredningsarbete inför årets kompletteringsproposition, och det är regeringens avsikt att i denna ange hur regeringen ser på sysselsättningsläget och vilken inriktning av politiken som föranleds härav. Jag kan därför inte nu redovisa regeringens inställning till det förslag som lagts av
Enligt AMS kommer den öppna arbetslösheten i sommar att nå 6 % och nästa sommar 7 %. Samtidigt finns det ett stort behov av åtgärder för att återställa gamla miljöskador och skydda och konservera värdefulla kulturminnen samt för vård och skötsel av naturreservat.
Herr talman! Jag får ändock börja med att tacka statsrådet för svaret på min fråga. Men jag kan naturligtvis inte tolka det som något mer än jaså. Statsrådet säger ju att det inte är möjligt för regeringen att nu kommentera socialdemokratiska förslag. Jag tycker ändå att det är nödvändigt att ta upp förslaget med kommunikationsministern. I frågestund efter frågestund och interpellationsdebatt efter interpellationsdebatt tas frågan om infrastruktursatsningar upp. Men ingenting sägs om det underhåll som behövs på det vägnät som finns i dag. Men vi är väl ändå överens om, herr kommunikationsminister, att det vägkapital som finns ute i landet inte skall slösas bort. Det är en stor risk för det om vi hela tiden riktar in oss på infrastrukturella satsningar och storvulna projekt. Det är inget ont i dem. Men som kommunikationsministern själv har sagt kostar sådana satsningar många kronor. Nu ligger på riksdagens bord ett socialdemokratiskt förslag som kostar 1 250 milj.kr. Förslaget bygger på att det tidigare funnits 250 arbetsområden inom vägverket här i landet. Varje sådant vägområde skulle få sig tilldelat 5 milj.kr. Det är inte fråga om några stora objekt, utan det är objekt där ''gubbarna'' i arbetsområdena direkt skulle kunna få sysselsättning. På det sättet skulle direkt sysselsättning skapas, värd 1 250 milj.kr. Det förslaget, herr kommunikationsminister, hade varit värt en kommentar.
Herr talman! Jag håller med Jarl Lander om att vägunderhållet är mycket eftersatt i Sverige. Vi måste öka resurserna. Mot detta står det finansiella läge som jag förmodar att Jarl Lander också är medveten om att staten befinner sig i. Jag vill dock påminna om att regeringen i budgetpropositionen har föreslagit riksdagen att bemyndiga regeringen att mellanskillnaden beträffande de lägre priser på entreprenadkontrakt som vägverket och banverket nu erfar skall få användas för underhåll av vägnätet. Vi vet inte exakt hur stor den är. Men erfarenhetsmässigt hittills handlar det om 10-30 % under den kalkylerade kostnaden i enskilda kontrakt. Här finns, Jarl Lander, en hel del pengar för vägverket och banverket att använda för det underhåll som vi är eniga om är alldeles för eftersatt.
Herr talman! Det kan vara gott och väl att man får använda pengar som blir över från de infrastrukturella nysatsningarna till underhåll. Men, herr kommunikationsminister, de pengarna kan väl inte användas för underhållet förrän man vet att det finns ett överskott från de projekt som är slutförda. De projekten har inte kommit i gång än. Vi efterlyser insatser nu! Det är nu som arbetslösheten är på väg upp mot 6 %. AMS säger 7 % för 1993. Därför måste det fram extra pengar till vägunderhållet. Eftersom kommunikationsministern inte vill kommentera Socialdemokraternas ställningstagande, vill jag skicka med kommunikationsministern de rader vi har skrivit i motioner. Det finns säkert andra sätt att få loss medel. Jag vill påminna om hur bärighetsprojektet slutfördes, dvs. överenskommelsen om den tunga trafiken. Det finns säkert andra sätt, och det är det vi har föreslagit i motioner. Är det inte värt att prova nya medel för att få loss pengar?

Herr talman! Bengt Westerberg är precis som jag medveten om att det ofta är mycket svårt att hålla en objektiv linje, även när man skall uppträda som forskare och speciellt i frågor där man är starkt engagerad. Det kan enligt min mening vara befogat att följa den här utvärderingen, inte ingripa i den, men göra en markering av att det är värdefullt att det här projektet får en rättvis, objektiv bedömning. De inblandade nere i Lund har sagt att de självfallet skall medverka på alla sätt och se till att det blir en korrekt bedömning av projektet. Tyvärr kan inte jag som Bengt Westerberg säga att mitt parti har förordat det här projektet. Själv har jag gjort det, men tyvärr var jag ensam om den uppfattningen. Det har visat sig vara framgångsrikt, och det är värt en hederlig behandling.

Herr talman! Sinikka Bohlin har frågat mig om jag kan garantera att den föreslagna bostadsfinansieringen inte äventyrar förverkligandet av ÄDEL-reformens intentioner vad gäller äldreboendet. Omfattning och inriktning av samhällets finansiella stöd till bostadsbyggande måste bedömas i relation till statens utgifter för andra viktiga samhällssektorer och inom ramen för den ekonomiska politik som regeringen lagt fast. Regeringen har ännu inte tagit ställning till utredningens förslag om hur den framtida bostadsfinansieringen bör utformas, och Sinikka Bohlins fråga är därför för tidigt väckt. ÄDEL-reformen trädde i kraft vid årsskiftet och innebär en omfattande förändring när det gäller ansvaret för vård och omsorg om äldre och handikappade. En av reformens hörnstenar är att äldre och handikappade skall erbjudas ett varierat utbud av väl anpassade boendeformer där ett tryggt och självständigt liv kan tillgodoses. Enligt riksdagens beslut skall totalt 2 miljarder kronor anslås under kommande femårsperiod för att stimulera utbyggnaden av gruppboende och 1 miljard kronor för att få till stånd fler egna rum inom långtidssjukvården. Detta beräknas motsvara ca 25 000 platser i gruppboende och 20 000 egna rum eller nyproducerade äldrebostäder. Jag anser det mycket angeläget att äldreboendet snabbt byggs ut och att boendekvaliteten inom långtidssjukvården förbättras. Nuvarande arbetslöshet och pressade priser inom byggsektorn bör kunna ge goda förutsättningar och öka takten i utbyggnaden av äldreboendet. Jag har för avsikt att ta initiativ som syftar till att stimulansbidragen skall få disponeras i den takt byggprojekten kommer till stånd och även att bidragen skall betalas ut till kommuner, landsting eller enskilda direkt när bostäderna tagits i bruk och inte som nu först året därpå. Det är min förhoppning att kommunerna skall utnyttja denna möjlighet att tidigarelägga investeringar som under alla förhållanden måste komma till stånd.

Herr talman! Det är ett av målen för regeringens och också för mitt partis politik att vi skall kunna skapa bättre boendeförhållanden för äldre. Det är ett mycket eftersatt område i Sverige. Precis som Sinikka Bohlin sade är detta inte i första hand en resursfråga utan en prioriteringsfråga. Vi har i Sverige en mycket hög bostadsstandard, som vi har klarat av genom utbyggnaden av bostäder under efterkrigstiden. Det råder emellertid inget tvivel om att det särskilda boendet för äldre under den här tiden har försummats. Av den anledningen saknas det i dag många gruppbostäder, många dementa kan inte få ett värdigt boende, många gamla tvingas bo i flerbäddsrum på institutioner, osv. Syftet med dessa bidrag och med de åtgärder vi nu vidtar -- ja, med hela ÄDEL-reformen, skulle jag vilja säga -- är just att komma till rätta med de här problemen. Vad gäller kommunala bostadstillägg återkommer regeringen så småningom med förslag inför nästa år. Det finns också en avgiftsutredning som är tillsatt till följd av ÄDEL-reformen och som nu är i slutskedet av sitt arbete. Vi räknar med att återkomma till riksdagen med förslag också på den punkten.

Herr talman! Nu vidgar Sinikka Bohlin frågan till att gälla bostadsbyggandet över huvud taget. Som Sinikka Bohlin känner till är detta inte en fråga som ligger under mitt ansvarsområde. Däremot har jag hand om bostadsbidragen och äldreboendet. Bostadsbidragen syftar till att det skall finnas möjlighet även för inkomstsvaga grupper att få tag i en bra bostad. Jag utgår ifrån att bostadsbidragen kommer att byggas ut i takt med att de generella subventionerna minskar. Som jag nu har sagt flera gånger är det dessutom vår ambition att skapa bra boendealternativ för de äldre. Sådana finns tyvärr inte i dagens samhälle.

Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström har frågat mig om jag är beredd att satsa ytterligare statsbidrag för nybyggnation av gruppbostäder för utvecklingsstörda. Boende i gruppbostad är en särskild omsorg enligt lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. Denna form av särskild omsorg har sedan lagens ikraftträdande varit under stark utveckling. I genomsnitt har mer än 600 nya bostadslägenheter i gruppbostad inrättats per år. Bara under år 1991 har drygt 1 000 Trots denna utbyggnad kvarstår ett betydande behov av gruppbostäder. Enligt handikapputredningens beräkningar skulle ytterligare mer än 7 000 utvecklingsstörda personer behöva sådant boende. Som jag tidigare meddelat kommer jag att inom ramen för det anvisade statsbidraget vidta åtgärder för att påskynda utbyggnaden av gruppbostäder för bl.a. utvecklingsstörda.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret på min fråga, men jag är inte riktigt nöjd med det. Anledningen till att jag har ställt den här frågan är den situation som råder för de utvecklingsstörda i mitt landsting hemma i I nuläget har vi 26 länsrättsdomar när det gäller de utvecklingsstörda. Det innebär att de är tilldömda en rätt till boende i en gruppbostad. Dessa gruppbostäder finns inte i dag. Vidare har vi många utvecklingsstörda som bor hemma hos sina åldriga föräldrar. De är också i stort behov av en gruppbostad. Sedan har vi också den utflyttning som pågår från de stora institutionerna. Det finns alltså ett stort behov av gruppbostäder i mitt landsting hemma i Värmland. Det gäller säkerligen också i andra landsting i Landstingen har inte de ekonomiska möjligheterna att bygga dessa gruppbostäder. Jag vill upprepa frågan om inte socialministern är beredd att satsa ytterligare statsbidrag för att förbättra för dessa utsatta grupper.

Herr talman! Jag tror säkert att det råder största enighet om farorna även för svenskt vidkommande. Att den mänskliga faktorn naturligtvis spelar in och att olyckor inte är uteslutna kan jag hålla med om, men självfallet måste vi göra allt för att minska riskerna, och det kan man naturligtvis göra genom insatser för att öka säkerheten. De kontakter och det samarbete som förekommer med Tyskland och Finland och som statsrådet här pekade på gläder mig. Det är uppenbart att hjälpinsatser inte kan göras slumpmässigt här och där, utan man måste göra en ordentlig inventering av behoven och av var olycksriskerna är störst, och det måste göras upp ett program på basis av det. Som jag ser det är atomenergiorganet IAEA den bästa sakkunskapen på det området -- jag hörde inte att statsrådet nämnde någonting om ett samarbete där. Men Sverige är inte oförmöget att göra egna insatser.
Herr talman! Tack, miljöministern, för kompletteringar av svaret. Jag gläder mig åt det aviserade sammanträffandet med Tysklands miljöminister. Det skall bli intressant att få veta vilka konkreta samarbetsavsikter ni har inom 24-gruppen. Därmed kommer jag till min fråga, vilka åtgärder som har vidtagits för att följa upp statsminister Carl Bildts inledda informationsarbete i USA. Vill statsrådet tala om vad som pågår därvidlag och vilka kontakter statsrådet har för avsikt att ta? Ytterligare en delfråga: Svensk kärnkraftsindustri har ett stort kunnande på området. Den har hört av sig till regeringskansliet. Percy Barnevik har uttalat sin oro och förklarat att där finns en stor benägenhet att rycka in och hjälpa till.
Herr talman! Låt mig följa upp en fråga som Gudrun Norberg ställde i sitt första inlägg. Hjälp via IAEA handlar det inte om i första hand, utan det handlar om att IAEA:s kontrollverksamhet skall fungera. IAEA är ett viktigt organ när det gäller att lämna information till de svenska myndigheterna enligt de internationella avtal som vi har. På det sättet har vi en löpande kontakt med IAEA:s kontrollorganisation, likaväl som vi naturligtvis har mängder av officiell information från Finland och en del andra stater. Vi har dessutom från myndigheternas sida begärt besked om vad som egentligen har hänt i Sosnovyj Bor, enhet 3. Rätt många skrivelser har gått från kärnkraftinspektionen till den ryska övervakningskommittén på det här området och dess ordförande. Det finns mängder av information. Jag tycker att det är viktigt att man diskuterar informationen. Jag skall gärna återkomma till det.
Herr talman! Tack, statsrådet! Det är bra -- vi vill gärna driva på i frågan. Jag skulle vilja komma till vilka insatser Sverige kan göra. Jag såg i ett pressklipp att statsrådet inte ansåg att svensk export av kärnkraftsteknologi är en aktuell fråga. Därför vill jag gärna ställa frågan till Olof Johansson: Är det tidningsreferatet riktigt -- är det statsrådets inställning att svensk kärnkraftsteknologi inte skall få användas för att uppnå en betydligt ökad kärnkraftssäkerhet i de här länderna och därmed även för Sverige?

Herr talman! Låt mig kommentera citatet. Jag vet inte varifrån det är hämtat -- jag känner i varje fall inte igen det. Vad det handlar om är att det inte är aktuellt med leveranser av kärnkraftverk, inte heller av stora, tunga komponenter. De kräver sin kommersiella finansiering, och det är det det handlar om. Det hoppas jag har framgått av mina övriga uttalanden. Jag hoppas att det inte behöver råda några missförstånd på den punkten. Det skulle för övrigt förvåna mig om den här regeringen skulle fatta beslut om att leverera kärnkraftverk till icke stabila länder. Det strider nämligen mot kärntekniklagens anda och bokstav. Det görs som bekant en prövning av ländernas stabilitet -- har man inte kunnat klara de kärnkraftverk som finns där i dag, har man naturligtvis inte heller förtroendet från omvärlden att klara dem som kan finnas i framtiden, innan man har fått ordning på den situation som nu råder.

Herr talman! Jag påminner om min kompletterande fråga till statsrådet, om man har hunnit med att göra någon uppföljning av det initiativ som statsminister Carl Bildt tog i USA och den information han lämnade och vilka planer man därvidlag har. Låt mig sedan försöka sammanfatta läget: I Sverige bygger vi icke ut vår kärnkraft -- det finns restriktioner för detta; det skall inte byggas fler kärnkraftverk -- trots att våra kärnkraftverk är optimalt säkra. Men -- och nu upprepar jag mig -- bara några tiotal mil öster om våra gränser finns kärnkraftverk som är ytterligt farliga på grund av brister. Jag håller med statsrådet om att det är det system och de personer som finns där som inte har kunnat förvalta denna teknik på rätt sätt -- det är denna brist på ansvar som är orsaken. Vi kan inte räkna med att de stänger av sina kärnkraftverk -- då saknar de inte bara bröd utan också värme. Vad är statsrådet beredd att göra för att de skall få den elektriska ström, den kraft, den energi de behöver?

Herr talman! Att man tar upp en fråga i riksdagen beror givetvis på att det är en angelägen fråga, men det avgörande för tidpunkten när man tar upp en fråga kan ofta vara något så banalt som att man har hört ett radioprogram, att man har läst en tidningsartikel eller att någon har stött på en om att det inte står rätt till på ett angeläget område. Så är det i det här fallet, och det gör att jag blir litet förbryllad när jag läser miljöministerns svar och nästan undrar om det inte saknas en sida i svaret. Här ger miljöministern en bild av returpappershanteringen som ett område där allting i princip är frid och fröjd. Det skulle då innebära att representanter för de stora avfallsbolagen i storstadsområdena -- Stockholm, Göteborg och Malmö -- pratar i nattmössan när de talar om att det är stora problem på området; de har mycket svårt att få lönsamhet på sin insamling och menar att det beror på bristande konkurrens på marknaden. Det finns två inköpsbolag, som de anser vara ett onödigt mellanled. De menar också att de här bolagen inte konkurrerar sinsemellan, och det håller priserna nere. Det är i och för sig ett inlägg i en affärstransaktion, där man vill ha så bra pris på en vara som möjligt. Men man påpekar ändå brister i verksamheten, man gör framställningar om att få elda upp det insamlade papperet i stället för att låta det gå tillbaka till produktionen av tidningspapper eller annat papper. Det är alltså en bild som inte all stämmer överens med det goda sakernas tillstånd som miljöministern presenterar här. Står det verkligen så väl till på området att inga åtgärder är befogade?
Herr talman! Nej, det ligger inte i svaret att allting skulle vara välbeställt. Exakt de problem som Rolf L Nilson tar upp förekommer naturligtvis. Det har skett en klar prisnedgång under senare tid, vilket i sig skapar problem. Enligt den information jag har hunnit inhämta betalar pappersbruken nu 400 kr. per ton för fritt lastat återvunnet tidningspapper. Priset har sjunkit ifrån 500 kr. per ton hösten 1990. Kommunerna får i genomsnitt 150--225 kr. per ton vid leverans till inköpsbolagen. Den kommunala insamlingskostnaden ligger i genomsnitt på 300 kr. per ton. Kommunerna måste alltså täcka mellanskillnaden via avfallstaxan, dvs. hushållen får betala. Det här är naturligtvis inget bra tillstånd. Men det är en bild som i och för sig också har ett positivt inslag, nämligen att det finns väldigt mycket returpapper utomlands som är billigt. Eftersom vi exporterar utomlands är det väl vår skyldighet att ta tillbaka en del av detta. Det pressar marknadspriserna. Systemet är inte helt i balans ur den här synpunkten. Jag antar att vi är överens om att syftet inte är att hushållen bakvägen skall betala för att de gör en insats. När det gäller oligopolsituationen utgår jag bara ifrån de granskningar som näringsfrihetsombudsmannen har gjort. Det är ganska naturligt. Jag kan inte själv skapa mig en bild av den här situationen utan jag måste stöda mig på de fall som har prövats. Det gäller de fall jag hänvisar till både på kund och leverantörssidan. Det är dessa fall jag har tagit del av. Näringsfrihetsombudsmannens slutsats har varit sådan som jag har nämnt.
Herr talman! Det var skönt att höra att miljöministern erkänner att det finns problem på det här området. När det gäller den utländska konkurrensen säger uppgifterna från avfallsbolagen att det rör sig om orättvisa jämförelser. Det är inte samma kvalitet på det papper som man levererar från de svenska avfallsbolagen och det papper som man importerar. Det problematiska är om konsumenterna, hushållen skulle upptäcka att man eldar upp det som samlas in och att det inte går tillbaka i form av nya produkter. De kan då tappa intresset och motivationen att samla in mera papper. Det finns i dag möjligheter att skapa en stabil och ännu större marknad, t.ex. genom att ålägga pappers och tidningspappersproducenter att blanda in en viss fraktion av returpapper i det nyproducerade papperet. Det är den s.k. Kalifornienmodellen. Är det något som övervägs?

Herr talman! Det har gjorts starka markeringar från regeringen -- även om de inte i första hand har kommit från miljöministern -- att man skall se upp med konkurrensbegränsande åtgärder. Jag förutsätter att det gäller alla branscher. Jag förstår att miljöministern inte kan göra bedömningar på fri hand av om det föreligger konkurrensbegränsningar eller ej utan måste hålla sig till fall som är avgjorda. Jag förväntar mig ändå att man mycket skärpt och uppmärksamt följer och försöker motverka alla tendenser till konkurrensbegränsningar och försöker få marknaden för dessa produkter, för det insamlade papperet, att fungera så sunt som möjligt.

Herr talman! Tack för svaret, miljöministern. Thorbjörn Fälldin sade i en intervju 1985 att frågorna om miljö och livskvalitet kvävdes i lågkonjunktur och strukturkris i den desparata kampen för att rädda jobben. Vi försöker nu rädda jobben. Jag vill bara upprepa vad som har sagts under den här eftermiddagen, då väldigt många frågor har handlat om arbetslösheten. I oktober i fjol räknade regeringen med en arbetslöshet på 3,5 % för år 1993. I januari räknade man upp siffran till 4,5 %. Långtidsutredningen räknar med 4,8 %, dvs. ytterligare 60 000. AMS säger att arbetslösheten i sommar kan nå 6 % och nästa sommar 7 %. Det är i det här perspektivet som jag tycker att man skall se Fälldins uttalanden. Nu träder olika ministrar fram och säger olika saker för att inge trovärdighet när det gäller förmågan att lösa arbetslösheten. Ledaren för Centerpartiet tillika miljöminister som därtill av sig själv och andra stundtals betecknas som grön partiledare, har nu chansen att tala för en annan ordning än den som Fälldin kritiserade så. Jag tycker att vi skall diskutera om inte ett offensivt miljöarbete kan bidra till att skapa jobb. Skulle det inte vara bra om industrin nu tog chansen till miljöförbättringar, så att man skulle vara bättre rustad när lågkonjunkturen går över i en högkonjunktur. Visserligen tycks det inte bli någon avfallsproposition, men kommunerna skulle kunna investera i nya avlopp, t.ex. i sopsortering, om man gjorde det möjligt att tidigarelägga investeringar. Skall vi inte lära av de misstag som Fälldin talade om och satsa för både jobbens och miljöns skull?
Herr talman! Jag har hört en serie frågor och svar under eftermiddagens lopp. Jag tycker att det är oerhört angeläget att vi slutar med den instängda sektorpolitiken och verkligen satsar på att få fram arbetstillfällen oavsett sektor. Jag har svarat på hur strukturen ser ut inom miljöområdet. Låt mig påminna Margareta Winberg om att miljödepartementet för drygt en månad sedan fattade beslut om miljötillstånd, som sedan skall följas upp av koncessionsnämnden enligt gällande lag, om det största industriprojektet i Nordeuropa för närvarande. Det gäller utbyggnaden av Mönsteråsfabriken. Det har vi inte gjort därför att vi på något sätt har nonchalerat miljöintressena utan vi har tillämpat mycket skärpta miljökrav. Det här ärendet har legat ett par år i miljödepartementet. Vi avgjorde det efter drygt fyra månader. Ärendet låg på statsrådet Görel Thurdins bord. Jag hoppas att det här kommer att forceras på ett sådant sätt att det är möjligt att göra upphandling och se till att få fram de finansieringsmedel som krävs för att projektet skall bli verklighet. Detta skall göras, precis som Margareta Winberg säger, för att man skall se till att gå mot strömmen, dvs. under en lågkonjunktur skall man satsa ännu hårdare. Det gäller då inte minst att mobilisera industrins kapital. Jag tycker att Mönsteråsfabriken och dessa planer är ett utomordentligt bra exempel på detta. Det är inte alltid lika välbeställt på en del andra håll inom industrin -- tyvärr.
Herr talman! Jag tycker att regeringen har tagit ett bra initiativ, och då skall ni också ha erkännande för det, särskilt i dessa tider. Jag såg på Rapport i TV där några ungdomar som hade suttit på läktaren och lyssnat på debatten om arbetslösheten sade att politikerna nu måste kompromissa för att det skall bli nya jobb. Därför tycker jag att man skall erkänna när regeringen gör något bra. Men det finns andra områden. Jag vet att länen själva bestämmer över t.ex. naturvården och skötsel av områden med de pengar som man har i länsarbetsnämnderna. Jag tycker att svaret är litet glidande i den här delen. Jag vet också att miljöministern inte kan gå in och styra, men det vore en bra fingervisning om miljöministern kunde göra en lätt antydan om att de pengar som finns ute i länen med fördel skulle kunna användas för naturvårdsinsatser och skötsel av naturvården.

Herr talman! Det här gäller också en principiell debatt om hur man skall hantera en lågkonjunktur. Skall man t.ex. använda sig av investeringsmodellen för att när högkonjunkturen kommer kunna vara beredd? När det gäller kompletteringspropositionen vill jag fråga om man kan räkna med att sådana här tankar finns med. Går det att få ett svar på den frågan?
Herr talman! Det är naturligt att vi tittar på alla sektorer. Den här delen är inte bortglömd. Jag kan försäkra detta.
Herr talman! Det handlar t.ex. om att skapa beredskapsarbeten. Vi har tidigare använt det i stor utsträckning när det gäller skötsel av naturvård. När det gäller industrin har vi använt oss av investeringsfonderna som släpptes fria för miljöändamål. Nu är de fria helt och hållet och man har inte den möjligheten. Jag tycker att beredskapsjobb för skötsel av naturvård har fungerat mycket bra, och jag hoppas att ni inte glömmer bort det.

Herr talman! Jag kan nämna att regeringen naturligtvis kontinuerligt bevakar hur verksamheten fungerar i EBRD. Det sker primärt via den representant vi har i bankens exekutivstyrelse. Det sker regelbundna styrelsemöten, och vi kan då framföra våra synpunkter på bankens politik och på enskilda projekt. Det är också ganska vanligt att vi gör det. Jag kan också nämna att EBRD:s chef Jacques Attali kommer till Stockholm i slutet av denna vecka. Vi kommer då att ha överläggningar om Det är min uppfattning att EBRD som kanal för delar av det baltiska investeringsprogrammet har stora förutsättningar att bli framgångsrikt, inte minst därför att det baltiska investeringsprogrammet är upplagt som ett öppet program. Vi kan förhoppningsvis få ytterligare medverkan från andra än de nordiska länderna. Då kommer den finansieringsmöjlighet som vi skapar genom detta nordiska investeringsprojekt i Baltikum att bli större än vad de nordiska länderna själva kan svara för. Jag ser EBRD:s medverkan som något mycket bra just med hänsyn till de baltiska ländernas behov av viktiga och angelägna projekt.
Herr talman! Nu säger finansministern i sitt svar att det råder brist på goda och genomarbetade projekt och att det är därför som utbetalningstakten från banken till sådan projekt har varit måttlig. Vad betyder ordet ''måttlig'' i sådana här sammanhang? Hur många goda och genomarbetade projekt i Baltikum har kommit i gång genom bankens finansiering, och vad har det kostat?
Herr talman! Banken började sin verksamhet förra året, dvs. 1991. Då hade man samlade åtaganden för ca 3,7 miljarder kronor. Det var fråga om såväl lån som riskkapital på ungefär 500 miljoner ecu. Hittills under 1992 har det handlat om åtaganden för ca 140 miljoner ecu, dvs. 1 miljard svenska kronor. Om man tittar på vad banken själv uppskattar att de totala investeringarna kommer att uppgå till under 1992 kan man konstatera att de väntas uppgå till ca 1 miljard ecu. Det är alltså fråga om bankens egen uppskattning, eftersom år 1992 ännu inte har gått till ända. Detta motsvarar ungefär 7,4 miljarder kronor. Det är möjligen inte några jättebelopp om man sätter det i relation till de behov som finns. Men det är ändå en ganska så omfattande låneverksamhet som har kommit i gång. Jag tycker att det vittnar väl om bankens förmåga att delta i finansieringen av sådana här projekt.

Herr talman! Även om allting är hyfsat bra ställt i banken anser jag att det från utgångspunkten att man bör stimulera fram ytterligare hjälp till de baltiska republikerna alltid är angeläget att ''agera blåslampa'', som Lars Sundin uttryckte det. Jag har en känsla av att chefen för EBRD också tar till sig blåslampetaktiken. Jag tror inte att han är den som sitter stillsamt och väntar på att saker skall ske, utan han är i högsta grad en dynamisk person. Också det tycker jag vittnar om att de projekt som vi kan få finansierade i de baltiska länderna via EBRD kommer att bli mycket omfattande och till stor hjälp för de baltiska länderna.
Herr talman! Kommer finansministern i detta avseende att vara denna blåslampa också senare i år vid årsmötet i Budapest?

Herr talman! Finansministern gav inte något svar på min fråga om vilken bedömning finansministern gör när det gäller det finansiella överskottet. Jag kommer från en kommun, Finspångs kommun, där det inte finns något finansiellt överskott. Dessa har råkat illa ut därför att befolkningen under de senaste 13 åren har minskat med 2 000 personer. Det innebär ett skattebortfall om 32 milj.kr. per år. Vår gemensamma skatteuppgörelse innebar att Finspångs kommun gick miste om 16 milj.kr. Den var alltså inte kostnadsneutral i det här fallet. Många andra bekymmer har också bidragit till att vi inte har något finansiellt överskott. Finansministern pekar på långtidsutredningen och säger att man nu kan se att 90-talet kan bli väldigt bra. Men min fråga blir då: För vem blir det bra?
Herr talman! Jag är ledsen att jag glömde att svara på Inge Carlssons fråga om det finansiella överskottet. Tyvärr kan jag inte förmedla någon riktigt aktuell bedömning, eftersom det fortfarande pågår ett beräkningsarbete. Men en redovisning kommer i den reviderade finansplanen och i den kommunalekonomiska propositionen. Jag är väl medveten om att enskilda kommuner har gjort andra kalkyler vad gäller skattereformens effekter än vad som då gjordes från mera centralt håll. Detta är en källa, skulle jag vilja säga, till viss oro i en del kommuner. Jag tror därför att just de förändringar som ligger i den kommunalekonomiska kommitténs förslag -- man gör rent hus med de olika pengaströmmar som går fram och tillbaka, och i stället blir det en ström av pengar från staten till kommunerna -- i framtiden kommer att vara starkt underlättande för den kommunala planeringen. Man kommer att veta vilka pengar som finns och kunna använda dem på bästa sätt.

Fru talman! Den borgerliga regeringens ekonomiska politik skapar växande problem i hela landet. Svångremmen minskar efterfrågan, vilket fördjupar den redan kraftiga lågkonjunkturen. Tydligast kommer detta till uttryck inom byggnadsverksamheten. Där är arbetslösheten nu uppe i 17--18 %, med regionala variationer uppemot 30 %. Och utvecklingen fortsätter i samma riktning. Stagnationen på byggmarknaden medför allvarliga konsekvenser också inom en rad andra sektorer i samhället. Dessa förhållanden påverkar naturligtvis också regionalpolitiken. Regionalpolitikens syfte är ju att skapa mer likvärdiga förutsättningar i skilda delar av landet. Det råder bred enighet om formuleringarna av målen för regionalpolitiken, men avgörande är vilka konkreta åtgärder som vidtas. Arbetsmarknadsministern upprepar i nästan varje anförande som han håller, åtminstone i dem som jag har hört, att ''hela Sverige skall leva''. Denna slogan, hämtad ur regeringsdeklarationen, har fått karaktären av besvärjelse eller trollspö. Men i politiken är det till sist bara gärningar som är värda någonting, och hittills har regeringens insatser inte förbättrat situationen, utan alldeles tvärtom. I propositionen konstateras nu att de medel som avsätts för direkta regionalpolitiska insatser endast marginellt kan påverka den regionala utvecklingen. Så långt kan vi vara överens. Men därmed är inte sagt att dessa insatser är betydelselösa. Vi socialdemokrater menar att det är felaktigt att nu minska anslaget till lokaliseringsbidrag, och det s.k. länsanslaget bör också ökas utöver regeringens förslag. På dessa områden föreslår vi förstärkningar med 200 resp. 170 milj.kr. Men om nu de direkta regionalpolitiska insatserna är av begränsat värde för att man skall kunna uppnå regional balans, måste det finnas andra insatser som betyder mer, och det är i dessa hänseenden som meningsskiljaktigheterna är mest framträdande mellan regeringen och oss socialdemokrater. Vi hävdar att den allmänna ekonomiska politiken måste ändras för att det skall kunna skapas förutsättningar för en bra regionalpolitik. God regionalpolitik uppnås inte genom att man ökar arbetslösheten till en hög nivå i hela landet, vilket sker nu. Visserligen sägs det allmänt att svårigheter är lättare att fördra, om de delas av alla, men jag försäkrar att ingen glesbygdsbo i skogslänen mår bättre av att arbetslösheten ökar kraftigt i storstadsregionerna, vilket nu är fallet. Jag vill utan att vara fullständig nämna ett antal åtgärder, ett antal områden, där insatser behöver göras för att minska den regionala obalansen. För det första: Utbildning och forskning är av grundläggande betydelse för en positiv utveckling. Därför måste utbildningspolitiken användas som ett regionalpolitiskt instrument. Regeringens nedskärningar inom Komvux och folkbildning kommer att få negativa regionalpolitiska effekter. De bygder som tidigare har varit eftersatta i fråga om utbildning har nu det största behovet av vuxenutbildning för att människorna så att säga skall få en andra chans i livet. Då spelar Komvux, folkbildning och folkhögskolor en avgörande roll. Därför är det också från regionalpolitisk utgångspunkt felaktigt att nu göra kraftiga nedskärningar på dessa områden. Vi socialdemokrater motsätter oss detta. Regeringens idéer om att överlämna högskolorna till privata stiftelser torde också få negativa effekter för de mindre högskolorna. Vi har ett gemensamt ansvar för fördelning av resurser till utbildning och forskning, och det ansvaret skall vi ta i regering och riksdag. För det andra: I en lång rad motioner krävs det en ökad satsning på utbyggnad av infrastruktur, främst av vägar och järnvägar. Den socialdemokratiska regeringen inledde ett mycket ambitiöst program på de här områdena i syfte att öka tillväxten och förbättra miljön. Nu behövs dessa åtgärder också för att hjälpa till att överbrygga lågkonjunkturen. De redan beslutade åtgärderna måste nu förstärkas och vidtas med beaktande av sysselsättningssituationen i olika delar av landet. Och de måste påskyndas, inte förhalas, som nu sker i vissa fall. Ett socialdemokratiskt förslag som skulle få stor omedelbar betydelse är en ökning av insatserna för underhåll av vägar. Här föreslår vi för nästa budgetår en satsning med 1,2 miljarder kronor. Detta förslag behandlas för närvarande i trafikutskottet. Jag hörde häromdagen att arbetsmarknadsministern i budgetförhandlingar med finansministern hade krävt 5 miljarder till vägsatsningar. Om detta är sant, hoppas jag att hans partivänner i trafikutskottet stöder vårt förslag. Då skulle arbetena kunna sättas i gång i alla delar av landet, och jag vet att man är redo att sätta spadar i jorden. För det tredje: Basnäringarna skogsbruk och gruvhantering, malmbrytning, har stor betydelse för utveckling och sysselsättning i områden som berörs av regionalpolitiken. Detsamma gäller en rad statliga bolag. Av dogmatiska skäl eftersträvar regeringen nu att privatisera och sälja ut, slumpa bort, dessa gemensamma tillgångar. Riksdagens borgerliga majoritet gav häromdagen regeringen stöd för att avveckla det statliga engagemanget i gruvprospektering. Någon hänsyn till de regionala konsekvenser som detta får har man uppenbarligen inte tagit. Regeringen bryr sig inte om att försöka analysera sådana ovidkommande effekter som sysselsättning och regional utveckling när den övergripande målsättningen om privatisering skall tillgodoses, och det är allvarligt. För det fjärde: Regeringen måste tillse att statliga verk, myndigheter och bolag organiserar sin verksamhet så att regionalpolitiska hänsyn blir beaktade. Här krävs att det sker en bättre samordning och att arbetet präglas av en helhetssyn. Jag vill peka på några exempel. Det är bekant att regeringen umgås med planer på att privatisera televerket. Vilka effekter kan det få i fråga om service och kostnad för telekunder i Sorsele, Sveg, Torsby och på andra orter? Är det någon som tror att televerkets privata aktieägare är intresserade av investeringar i glesbygderna? Häromdagen fick jag ett brev från vänner i Norsjö kommun, som inte ligger inte långt från arbetsmarknadsministerns bostadsort. Där hotas man nu i vissa byar av att berövas den dagliga postdistributionen. Brev och tidningar varannan dag upplevs nog av de flesta som en helt oacceptabel situation. Regeringens politik leder till kraftig utglesning av postens kontorsnät och försämrad service i glesbygd. En sådan utveckling måste förhindras. För det femte: Regeringens olika ministrar måste bättre samordna sina strävanden. Samtidigt som arbetsmarknadsministern försäkrar att hela Sverige skall leva, så rycker näringsministern brödet ifrån vissa bygder. Namn som Kalix och Malå påminner om det. Nya myndigheter skall så långt som möjligt lokaliseras utanför Stockholmsregionen har vi sagt. Det har arbetsmarknadsutskottet understrukit många gånger. Och jag gissar att arbetsmarknadsministern fortfarande hävdar denna princip. Men när det nya folkhälsoinstitutet skall bildas, då finner socialministern ingen annan plats än centrala Stockholm. Därför skärper utskottet nu tonen. Kan man hoppas att det har någon effekt på regeringen? Småföretagspolitiken är viktig, säger regeringen, och det understryker utskottet. Riskkapitalförsörjningen skall ordnas. Men samtidigt berövar regeringen Norrlandslänen hundratals miljoner kronor i riskkapital genom att bl.a. plundra Norrlandsfonden. T.o.m. den annars så regeringstrogna Västerbottens-Kuriren reagerade häromdagen inför detta med en ilsken kommentar. Detta strider, sade man, helt mot regeringens fagra tal. Nu har vi en proposition på riksdagens bord om försvarspolitiken som innebär problem i många bygder. Några insatser från regeringen aviseras inte för att regionalpolitiskt klara av de problem som en neddragning av försvarets organisation innebär. Det är några exempel på behovet av en bättre samordning inom regeringskansliet, mellan ministrarna och departementen. Det är mycket som inte är sig likt. Varje år under de senaste nio åren har den nuvarande arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund stått här i talarstolen och krävt omfattande insatser i regionalpolitiken. Det har gällt utvidgning av stödområdena. Valåret 1991 krävde centern att många orter skulle få en bättre situation genom att räknas in i stödområde 1 eller 2. Nu konstaterar arbetsmarknadsministern förnöjt att den stödområdesindelning som beslutades våren 1990 skall ligga fast. Centern har ständigt krävt ökade länsanslag. Nu föreslås en nominell uppräkning med blygsamma 2,5 %. Och utskottsmajoriteten uttrycker något besvärat förhoppningen att regeringen senare skall komma på bättre tankar. milj.kr. Är det uttryck för regeringens uppgivenhet att den inte tror att det skall finnas behov, att det inte skall finnas ansökningar och att det inte skall finnas företag som är beredda att satsa i regioner där lokaliseringsbidrag kan utgå? I de många motioner som väckts ställs väldigt stora förhoppningar på insatser från länsstyrelsernas sida. Vi socialdemokrater föreslår därför en ökning av länsanslaget med 170 milj.kr. När det gäller förslaget om nedsättning av sociala avgifter, menar vi att den stödformen bör koncentreras till stödområde 1, där man har allra störst behov av stöd. Varje utvidgning av ett stöd till ytterligare områden minskar den styrande effekten för de mest behövande. Den relativa fördelen av ett stöd minskar ju genom att stödområdet vidgas. Som vi sade i 1990 års beslut bör nedsättningen av sociala avgifter i första hand gälla verksamheter som i fråga om lokalisering kan påverkas av stödet. Regeringens förslag fyller inte detta syfte. Fru talman! Socialdemokraternas syn på regionalpolitikens allmänna inriktning finns sammanfattad i reservation 1, och våra krav i fråga om mer omfattande anslagsökningar i reservationerna 4 och 5. I vår strävan att rationalisera också riksdagens arbete, begränsar jag mig till att yrka bifall till dessa tre reservationer. Avslutningsvis vill jag säga att i ett antal motioner, som tyvärr kommit att remitteras till arbetsmarknadsutskottet, behandlas konkreta förslag som hör hemma i annat fackutskott. Det gäller bl.a. utbildnings och trafikfrågor. Vi har därför i detta sammanhang avstått från yrkanden. Den socialdemokratiska ståndpunkten kommer att redovisas närmare när motsvarande förslag behandlas i resp. fackutskott.

Fru talman! Märkliga äro politikens vägar. I dag står jag i denna kammare för att yrka bifall till motioner skrivna av representanter för så gott som alla partier i Sveriges riksdag. Detta är en, enligt mitt förmenande, i sanning mycket märklig situation. Nu förhåller det sig så att representanter för Socialdemokraterna, Centern, Kds och Ny demokrati har skrivit om samma ämne, nämligen om stödområdesindelningen vad beträffar Åre och Bräcke. Moderaterna och Folkpartiet har också skrivit om detta, men de har ett något annorlunda yrkande. Det är alltså sex politiker från lika många partier som har skrivit om samma ämne. Det märkliga är att inte någon enda ledamot från dessa partier biträtt sina egna motioner. Ännu märkligare är det att politikerna från de här berörda partierna redan på förhand visste att deras motioner skulle röstas ned av det egna paritet. Som nydemokrat ställer man då följande fråga: Varför skriver man motioner? Är det möjligen så illa med detta motionsskrivande att det bara är till för att få en blänkare i lokalpressen, som talar om hur duktig vederbörande politiker varit? Tänk om man ägnade sig åt lika improduktivt arbete i företagen. Då skulle Sverige stanna. Ny demokrati är tydligen det enda ärliga partiet, som står för sina motioner och kämpar för deras innehåll. Ny demokrati avser ej att som andra partier spela ett spel för gallerierna, och när det gäller bara lägga sig ned utan kamp. Vi tycker att beslut skall fattas så nära människorna som möjligt. Inom varje län vet man betydligt bättre hur anslagen skall fördelas än man gör på riksnivå. När så representanter för näringslivet besöker Sveriges riksdag och ber politikerna se till att man antingen själv får ta ansvar för sitt företag inom ramen för länsanslaget eller att det blir en uppflyttning till stödområde 1, säger vissa politiker att det är ''jättebra'' och naturligt. Politikerna lovar att de skall motionera och arbeta för att detta skall uppnås. Som jag sagt tidigare är alltså denna försäkran lika sann som dikten ibland är. Det är inte förvånande att tilltron till politiker är mindre än ringa. Den näringslivsrepresentation som jag åsyftar är delegationen från Åre och Bräcke i Jämtland. Såväl landshövdingen som kommunalråd och näringsidkare ingick i denna. Vet politiker alltid bäst? Näringslivet i Sverige befinner sig i kris. Egentligen skulle, av önskemålen att döma, så gott som alla delar av Sverige behöva inplaceras i stödområden. Detta är naturligtvis en omöjlighet. Underlätta i stället för företagen. I åratal är det bara offentlig sektor som gällt. Nu, med facit i hand, måste man komma till insikt om att det, om ett blomstrande näringsliv saknas, inte heller blir någon välfärd att fördela. Det finns 522 000 småföretag i Sverige. 90 % av dessa har 0--20 anställda. Av egen erfarenhet vet jag att man, om villkoren förbättrades för småföretagen, skulle kunna skapa tusentals nya, riktiga jobb. En kvinnlig sågverksägare från Jämtland är ett exempel på hur orättvis stödområdesindelningen är. Den här kvinnan vill enbart att hennes företag får konkurrera på lika villkor -- egentligen skulle det alltså inte vara något stöd alls. Två kilometer från den här kvinnans företag ligger ett annat sågverk, som tillhör stödområde 1. Detta innebär att nivån för prissättningen beträffande det här företagets produkter är en helt annan genom alla stöd. Det här är en fullkomligt absurd situation. Detta är bara ett exempel på hur orättvist stödområdesindelningen slår. Eftersom uppenbara orättvisor förekommer speciellt i Jämtland och så många politiker från flertalet partier tydligen har samma åsikt, torde det vara rimligt att uppnå en majoritet för att Åre och Fru talman! Jag ber att få yrka bifall, eftersom ingen annan har gjort det, till motionerna A427 av Arne Jansson i Ny demokrati. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3. Med stort intresse kommer jag att följa voteringen i detta ärende. Jag uppmanar den svenska pressen att efter voteringen begära en utskrift av voteringslistan. Det blir kanske årets intressantaste läsning när det gäller denna kammare. Till sist, fru talman, hoppas vi i Ny demokrati innerligt att det som sägs i följande uttryck inte slår in: Detta åre' bräcker staten Bräcke--Åre.

Herr talman! Sverige är ett land i obalans. Den kapitalistiska samhällsutvecklingen skapar ständigt nya kriser. På något år har högkonjunkturen med överhetting, spekulation och arbetskraftsbrist i storstadsområdena förbytts i motsatsen. Lågkonjunkturen är här, och arbetslösheten ökar som aldrig förr. Klassklyftorna vidgas, och kvinnornas möjligheter att delta i arbetslivet på lika villkor som männen har försämrats. Svängningarna i konjunkturen påverkar också den regionala utvecklingen. Obalansen mellan olika regioner blir tydligare. I de delar av Sverige där arbetslösheten var hög också under högkonjunkturen är situationen närmast katastrofal i dag. Den nya regeringens utförsäljning av statliga verk och bolag utgör ytterligare ett hot mot glesbygden. Förutom de problem som lågkonjunkturen för med sig har vi Sveriges hållning i EG-frågan, vilken redan har fått konsekvenser för Norrland och vissa delar av Bergslagen. Marknadsekonomins aktörer och de stora företagen reagerar på ''EG signalerna''. Och den osäkerhet som finns beträffande Sveriges möjligheter att bedriva en aktiv regionalpolitik har redan resulterat i att livskraftiga företag i norra Sverige och i Mellansverige läggs ner eller flyttar sin verksamhet söderut. I stället för att se Sverige som en helhet med olika regioner som kompletterar varandra har regering och en riksdagsmajoritet okritiskt anammat kapitalets behov av koncentration. Detta har i sin tur lett till uppfattningen att glesbygden är tärande och bidragsberoende. Enligt den uppfattning som vi i Vänsterpartiet har handlar de regionalpolitiska stöden och åtgärderna inte om allmosor utan om en rättvis fördelning av landets resurser och om en ersättning för de ekonomiska värden som produceras i nämnda områden. Därtill kommer att livskvaliteten i de här områdena upplevs vara bättre och att miljöförstörelsen där är mindre än den är i riket i övrigt. Regionalpolitiken får inte ses såsom avskild från övriga politikområden. I några motioner presenterar Vänsterpartiet förslag till åtgärder som, om de förverkligades, skulle leda till en regional utjämning. Den centralisering som marknadskrafterna skapar ger negativa effekter i form av en utflyttning från landsbygd och glesbygd samt en koncentration av människor och arbetstillfällen till storstadsområdena. För att åstadkomma en korrigering beträffande marknadens negativa effekter måste de ekonomiska instanserna i landet få redskap för att hävda de regionalpolitiska målen. De demokratiska instanserna -- kommuner, landsting och riksdag -- måste kunna åstadkomma en korrigering beträffande koncentrationstendenserna. Det krävs åtgärder inom många olika områden för att de regionalpolitiska målen skall kunna uppnås. Det handlar om ny och reinvesteringar inom järnvägs-, väg-, data-, tele och energisektorerna. Det gäller också sådana områden som forskning, utbildning, vård och omsorg samt social service. Vidare krävs det åtgärder bl.a. beträffande VA Fru talman! Förslaget om ett borttagande av statsbidraget till skogsbilvägar innebär också en försämring av infrastrukturen inom de regionalpolitiska stödområdena. Med tanke på de långa avstånden i Norrlands inland erbjuder skogsbilvägsnätet genvägar, och därmed kortas avstånden mellan byar och samhällen. Regionalpolitiken är könsblind. Vänsterpartiet har under tidigare år kritiserat framlagda budgetpropositioner och pekat på bristen på ett kvinnoperspektiv. Tyvärr måste vi konstatera att den kritiken fortfarande är berättigad. När det gäller t.ex. det regionalpolitiska företagsstödet konstaterar arbetsmarknadsministern att den kvoteringsregel som finns inte efterlevs. Men detta faktum föranleder inga åtgärder. Kvoteringsregeln säger att minst 40 % av alla nya arbetstillfällen skall förbehållas vardera könet. Men på de arbetsplatser som tillkommit med hjälp av det regionalpolitiska företagsstödet är endast Fortfarande saknas det förslag till förändringar av budgetanslagen som innebär att kvinnors kunnande prioriteras utifrån kvinnornas annorlunda erfarenheter. Regionalpolitikens utformning har missgynnat kvinnorna. Det mesta av stödet har gått till typiskt manliga områden. I budgetpropositionen föreslås inga grundläggande förändringar i fråga om detta synsätt. Vi i Vänsterpartiet menar att det regionalpolitiska stödet måste omprioriteras och att det under kommande år i större utsträckning skall gå till kvinnorna. Läget just nu är ju kritiskt i många inlandskommuner. Där är det kvinnorna som flyttar först. Kvinnorna kommer att bli nästa stora grupp som förlorar sina arbeten i kommuner och landsting, när regeringen drar en tvångströja över kommunerna genom sin indragning av kommunala skattemedel. Det som skrivs i det nu aktuella betänkandet angående kvinnornas situation är att NUTEK har fått i uppdrag att forska kring möjligheterna att åstadkomma en förbättring i olika delar av landet. Frågan är då: När kommer det något förslag från NUTEK som innebär att den situation som man förespråkar skulle bli en förbättring för kvinnor? Man konstaterar också i betänkandet att företagsstödet, som i dag försvinner, och den regionalpolitik som man för skall stämma med det som gäller inom EG och EFTA. Frågan är: Vad finns det för garanti för att det stöd till regionalpolitiska åtgärder som man nu förespråkar kommer att godkännas vid ett eventuellt EG medlemskap? För min del hoppas jag att det aldrig blir verkliget. Den inriktning som man i dag inte kan presentera någonting om ligger som en blöt filt över den delen av regionalpolitiken. Fru talman! Den förändring som man eventuellt trodde att man skulle se med den nya regeringen i spetsen tycker jag har lyst med sin frånvaro. Det enda man talar om i dag, vilket också Georg Andersson nämnde, är att hela Sveige skall leva. Frågan är av vad, när man ser indragningarna, den stora och ökande arbetslösheten samt den avtagande befolkningsutveccklingen, framför allt i inlandskommunerna. Den som är intresserad av att se befolkningsutvecklingen i de olika kommunerna har en bra sammanställning i slutet av detta betänkande. Där kan man också se hur arbetslösheten ökat ganska drastiskt under en kort tid. Det som jag trodde skulle kunna vara regeringens mål var att räkna upp länsanslagen. De har tagit i anspråk en stor del av det arbete som har förekommit i arbetsmarknadsutskottet. Länsanslagen har inte räknats upp. Det trodde jag var möjligt för oss att få göra, för länsanslagen spelar för vissa kommuner en avgörande roll. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till min meningsyttring avseende mom. 1, 2, 19, 20 och 48 samt till motion A452 av Bertil Måbrink. Den har jag missat i utskottsbehandlingen. Därefter vill jag också komma till det som Laila Strid-Jansson var inne på, nämligen att man skriver motioner för den hemmavarande pressen. Jag tycker också att hennes uttalande var litet konstigt. Laila Strid-Jansson hade en möjlighet att vid utskottsbehandlingen reservera sig för Bertil Jansson är en av dem som har skrivit på den motionen. Det är lätt att stå här i talarstolen och kritisera andra. Man måste komma ihåg att om man är med på en motion som behandlas av det egna utskottet, bör man kanske reservera sig, särskilt om man skall stå i kammarens talarstol och kritisera andra för att icke ha gjort på detta sätt.